Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att skapa klara bestämmelser för vem som är ansvarig för en persons identifikation om vederbörande införs till sjukhus av polis. I socialstyrelsens föreskrifter om åtgärder för att förhindra förväxlingar inom sjukvården fastläggs bl.a. ”I de fall erhållna identitetsuppgifter är ofullständiga eller osäkra måste kompletteringseller kontrolluppgifter införskaffas”. Så snart identiteten är fastställd skall patientens handlingar kompletteras med de riktiga personuppgifterna. Vidare har överläkare enligt allmänna läkarinstruktionen skyldighet att underrätta anhöriga när en patient avlider eller patientens tillstånd allvarligt försämras, vilket självfallet förutsätter att patientens identitet är klarlagd. Säkra uppgifter om patienters identitet är av stor betydelse för att man skall kunna bedriva en medicinskt säker vård och är en förutsättning vid kontakter med sjukförsäkringen. Sjukvårdens behov av att faställa patienters identitet är oberoende av under vilka omständigheter patientens vårdbehov aktualiserats.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, men jag måste säga att jag är litet besviken. Jag hade väntat att socialministern skulle ha sagt: Självfallet kommer jag att ta de initiativ som erfordras. Frågan har aktualiserats genom ett ärende från verkliga livet, nämligen i hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Statsrådet säger att sjukvårdens och polisens strävanden kan samordnas. Ja, men det finns inga klara regler. Polislagens 14 och 16 §§ säger bara att polisen har skyldigheter när en person bedöms vara efterspanad eller efterlyst. Så var det ingalunda i det aktuella fallet. Och vad hjälper det om detta är undantag, när det ändå finns enskilda fall där det händer så tråkiga saker som att anhöriga inte på flera dagar får veta att en patient varit inne på sjukhus. Det kunde ha varit så illa, socialministern, att överläkaren, även om han har skyldighet att underrätta anhöriga, inte ens hade vetat vilken patient han hade haft i sin vård. Här är utan tvivel en lucka i lagen. Jag ser inte detta problem så att det främst är sjukvården som har behov av att fastställa en patients identitet, utan att anhöriga skall ha rätt att få veta om en sjuk människa införs till sjukhus, ha möjlighet att ta kontakt med vederbörande, följa patientens vård OSV. Jag hoppas att socialministern tar kontakt med exempelvis sin kollega justitieministern för att diskutera denna lucka i lagen. Kan jag hoppas att en sådan invit görs? Jag tycker att det är viktigt för de anhörigas skull att så sker.

Herr talman! Karl Erik Olsson har frågat mig vilka åtgärder som regeringen ämnar vidtaga med anledning av de allvarliga fall av skador på människor som inträffat och som berott på att dessa varit utsatta för mögel. Jag anser att inriktningen på motåtgärder skall vara densamma oavsett hur den enskilde råkar ut för mögel och mögelgifter. Det primära måste vara att förhindra att människor utsätts för mögel. Problemet med mögel i inomhusmiljön har jag berört i mitt svar till Siw Persson. Vad gäller risker vid hantering av t.ex. spannmål, har inte arbetarskyddsstyrelsen i dag normer för halten av mögel och mögelgifter i arbetsmiljön. Däremot kommer arbetarskyddsstyrelsen att före sommaren kungöra föreskrifter om trämögel samt allmänna råd vid tillämpningen av dessa. Ett av de stora problemen när det gäller mögel är de allergiska reaktioner som förekommer hos känsliga personer. Allergiutredningen arbetar med alla de problem som rör allergier, och då givetvis även mögel. Utredningen beräknas avlämna sitt betänkande i slutet av detta år. Utredningen tar även upp risker vid exponering i arbetslivet. Jag anser att det är angeläget att uppmärksamma alla de problem som kan uppstå i arbetsoch bostadsmiljön både vad gäller mögel och annat. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen. Visar det sig att hanteringen av spannmål m.m. är eller blir hälsovådlig för de personer som deltar i hanteringen, kommer regeringen att ta initiativ till åtgärder för att reglera detta missförhållande.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Under allmänna motionstiden väckte Ingbritt Irhammar och jag en motion i detta ämne därför att de problem som drabbar många människor i det här landet i anslutning till att det förekommer mögel i bostäder eller andra lokaler som daghem, fritidslokaler och skolor är mycket allvarliga. Det är en ganska vanlig missuppfattning — jag hoppas att inte socialministern delar den — att mögel endast framkallar allergiska sjukdomar och reaktioner. Men mögel medverkar också till att öka cancerfrekvensen, till förändringar av arvsanlagen, missbildningar på foster, leverskador och mycket annat. När jag i förra veckan lyssnade på Morgonekot hörde jag att en doktorsavhandling presenterades där 6 000 lantbrukare hade undersökts. Väldigt många av dessa hade problem som gick att härleda till mögel. Jag väckte då denna fråga. Vi vet att spannmålsoch foderhanteringen har varit problematisk under lång tid. Vi arbetar dessutom i dag med att försöka begränsa insatsen av kemiska medel. Det är ett vällovligt arbete, det vill jag gärna understryka, men det kan också innebära att problemen kan förstärkas eftersom mögelbekämpningen är ett av de områden man behöver arbeta med. Jag skulle vilja fråga statsrådet i anslutning till uppgifterna i svaret om att arbetarskyddsstyrelsen inte har några normer för mögel, om det kommer att vidtas några åtgärder på det området, så att vi får bättre kriterier för bedömningar.

Herr talman! Det pågår ett arbete inom arbetarskyddsstyrelsen när det gäller riskerna vid hantering av spannmål. Det syftar till just att ta fram normer för mätning av mikroorganismer i luften på arbetsplatser samt att beträffande mikroorganismer ta fram motsvarigheten till de hygieniska gränsvärdena för kemiska ämnen. Det arbete som pågår är precis det som Karl Erik Olsson efterlyste.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det. Jag vill fullfölja det resonemang som statsrådet var inne på i anslutning till Siw Perssons fråga angående statens bakteorologiska laboratorium. Vi vet att kapaciteten där är begränsad. Kommer statsrådet att ta något initiativ till att förstärka den kapaciteten? På den mykologiska sektionen har man uppenbarligen inte resurser motsvarande de behov vi nu har, när vi vet att problemen är mycket större än vi kände till för några år sedan.

Herr talman! Margitta Edgren har frågat mig vilken tidsplan man arbetar efter för att situationen på försäkringskassorna skall förbättras och väntetiderna bli mera normala för medborgarna då det gäller att t.ex. få ut ersättning. Försäkringskassorna fick omkring 800 extra tjänster för att klara den förväntade ökade arbetsbelastningen i samband med att den s.k. timsjukpenningreformen infördes i december förra året. Trots personalförstärkningen har ärendebalanser med åtföljande viss väntetid när det gäller ersättning uppstått under reformens första månader. Inkörningsperioden är nu över. Sjukanmälningarna hanteras lättare och arbetsbelastningen minskar. Jag vill här betona att kassapersonalen genom sina insatser på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att förkorta väntetiderna i detta skede. Som framgår av årets budgetproposition (prop. 1987/88:100, bil. 7, s. 23) kommer kassornas terminalanskaffning att behandlas senare i samband med beslut om den framtida ADB-verksamheten för socialförsäkringen. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att arbetsläget förbättrats under den senaste tiden. Riksförsäkringsverket följer också ingående denna fråga. Jag anser inte att det behövs några åtgärder från min sida för närvarande.

Herr talman! Tack för svaret, socialministern! Vi är ju helt överens om att decentraliseringen är både positiv och önskvärd och att det har varit förseningar på grund av omläggningen när det gäller sjukpenningreformen. Nu har det uppstått bekymmer på ett annat område: man har brist på terminaler. Allt arbete är ju i princip datoriserat. Varje förfrågan, sjukanmälan och utbetalning måste passera personalen, som är tvungen att sätta sig i förbindelse med centraldatorn via terminalen. I Stockholm finns det 10-15 handläggare per terminal, och därför blir det en väntetid på mellan en och två månader, innan människorna får ut sjukpenningen. Jag trodde att detta möjligen kunde vara ett storstadsfenomen och lät därför utredningstjänsten i riksdagen kontrollera förhållandena vid försäkringskassorna i Helsingborg, Landskrona, Lund och Malmö. Det visade sig då att det är exakt likadant vid dessa kassor. Den 17 maj, dvs. den dag då undersökningen gjordes, såg man ingen förbättring av det slag som utlovats komma efter inkörningsperioden. Nu visar det sig att bristen på terminaler orsakar de största svårigheterna. Riksförsäkringsverkets planeringschef bedömer att målet en terminal per handläggare inte kan uppnås förrän i mitten av 1990-talet. I svaret står det att kassornas terminalanskaffning skall behandlas senare. Blir det i mitten av 1990-talet, som planeringschefen vid riksförsäkringsverket trodde, eller blir det tidigare? Det är en mycket viktig fråga för medborgarna, liksom också för den personal som arbetar vid försäkringskassorna.
Herr talman! Jag kan inte ge något exakt besked på denna fråga. Låt mig komplettera med att tala om att departementet har ringt till bl.a. Malmöhus län och till Malmö. En rundringning till tio av tjugotvå lokalkontor visar att det vid två kontor inte finns någon ärendebalans alls, att väntetiden vid sju är två till tre veckor och vid ett kontor tre till fyra veckor. Ambitionen är den att utbetalningarna skall kunna göras inom 14 dagar. Två till tre veckors handläggningstid kan alltså inte betecknas som någon lång väntetid. När det gäller Malmö visade det sig att man inte har några längre väntetider. Mina uppgifter är från den 25 maj.

Herr talman! Om man på åtta dagar kan förkorta väntetiderna med en, två och upp till tre veckor, när vi tydligen har varit i kontakt med samma lokalkontor, bör båda två kanske fortsätta att ringa. Då är kanske väntetiden helt borta om några månader. Fortfarande är min fråga om terminalerna obesvarad. Problemet med terminalerna är, enligt vad man sade till mig, orsaken till att man bedömer att väntetiderna inte kan förkortas på det sätt som eftersträvas. Därigenom kommer personalen in i en ond cirkel. All tid och allt engagemang går åt till att svara människor i telefon, eftersom det kommer samtal med frågor om varför pengarna inte har betalats ut och varför det är så krångligt. Till detta kommer att man menar att de blanketter som har utarbetats är mycket besvärliga, vilket medfört att människor blivit oroliga och varit tvungna att ringa. På så sätt har tiden ägnats åt sådant som inte är väsentligt.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var ett glädjande svar. Jag delar glädjen med de stackars utsatta människor som har använt hela sin rättsskyddsförsäkring och sina besparingar. Riksdagens beslut innebar ju att rättshjälp skall kunna utgå i miljömål. Såvitt jag har kunnat erfara kommer det att dröja till våren 1989, innan ett förslag kan läggas fram. Sedan kommer det att ta ytterligare tid att behandla förslaget. Därför är det så bråttom att fondstyrelsen kan komma till användning. Nu får vi veta att det snarast kommer att läggas fram ett förslag i enlighet med det krav som centern har framfört i en motion. Det är glädjande att ha fått detta stöd. Vad betyder snarast? De familjer som det är fråga om är inte så många. Just nu rör det sig om ett tiotal som har drabbats och som har förbrukat alla sina resurser. Processerna pågår så stödet behövs nu. Betyder snarast inom en vecka eller inom någon månad? En annan fråga gäller informationen till de här personerna. Hur kommer den att ske? I och för sig tror jag att personerna nogsamt kommer att följa det hela, eftersom de berörs så starkt. Men det kan ju behövas information till andra som i framtiden kan ha behov av det här stödet. Det finns en tredje fråga som jag oroar mig för. Det är väl inte så att fondstyrelsen för att ge ekonomiskt stöd skall väga in vid bedömningen vem som eventuellt kommer att vinna processen?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

Herr talman! Jag tycker att det är mycket snabbt marscherat av bostadsministern att kunna ge besked om att fondmedlen kan användas redan om ett par tre veckor. Jag vill därför tacka för detta klara besked. Hans Gustafsson gick inte in på hur man skall informera om saken. Däremot fick jag svar på min fråga att det är domstolarna som skall döma, och så måste det naturligtvis vara. Jag har förståelse för att stöd inte kan utgå i varje mål utan att en viss bedömning måste göras. Att det är domstolarna som skall döma i dessa fall är vi överens om. Men jag undrar alltså på vilket sätt informationen skall ske, eftersom den kommer att vara nödvändig för att människor skall veta hur de skall använda sig av medlen.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig vilka ambitioner regeringen har att föreslå reformer inom det fastighetsrättsliga området och när en proposition kan förväntas med anledning av fastighetsbildningsutredningens arbete. Stora delar av fastighetsrätten har setts över av fastighetsbildningsutredningen. Utredningen har lagt fram en lång rad förslag till justeringar. En del av förslagen har mottagits väl av remissinstanserna. Andra har utsatts för kritik, bl.a. förslaget till nya regler om ersättning vid fastighetsreglering. Efter en hearing om dessa frågor har vi utarbetat en promemoria om hur fastighetsbildningslagens ersättningsregler skall kunna anpassas till reglerna i expropriationslagen. Promemorian sänds i dagarna ut på remiss. Fastighetsbildningsutredningen föreslog också ändrade regler för delgivning. Regeringen kommer inom några veckor att presentera en lagrådsremiss som rör dödsboägande och samägande av jordbruksfastigheter. Där tar vi upp dessa förslag. De övriga förslagen från fastighetsbildningsutredningen spänner över ett mycket vitt fält. De övervägs inom justitiedepartementet med sikte på en proposition. Men jag är inte beredd att i dag säga när den kan presenteras för riksdagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det finns trots all väntan en viss positivitet i svaret. Justitieministern säger att det under den närmaste tiden kommer att läggas fram förslag dels när det gäller fastighetsbildningslagens ersättningsregler, dels när det gäller regler för delgivning. Men detta utgör en mycket begränsad del av ett utredningsarbete som har pågått i över sex år, vilket inte tyder på någon särskilt hög ambitionsnivå. Justitieministern hänvisade också till remisskritiken. Jag utgår från att det under remissarbetet har förts fram synpunkter, och i fråga om detta får man inte tveka. Jag vill därför fråga justitieministern om regeringen nu står helt utan idéer om hur den skall gå fram på de områden där det har framförts kritik. Likaså vill jag fråga om justitieministern delar min uppfattning att det behövs reformer när det gäller att förenkla förrättningsförfarandet och att skärpa sakägarnas ställning. Jag vill att regeringen skall ange en klarare ambitionsnivå i fråga om utvecklingen av boendeinflytandet. Boendeinflytandet var ju en tung del i slutbetänkandet. Jag undrar därför om regeringen verkligen inte har några ambitioner när det gäller att öka och stärka hyresgästernas boendeinflytande.
Herr talman! Det är riktigt som Agne Hansson säger att de två avsnitt som kommer att bli färdiga under de allra närmaste veckorna bara utgör en liten del av utredningens arbete. Vi håller på att arbeta med de övriga ca 50 frågorna. De flesta är relativt små, men en del är mycket stora. Visst finns det ett behov av en ny reglering på detta område. Om vi inte tyckte det skulle vi inte ägna oss åt det beredningsarbete som pågår i justitiedepartementet. Vi prövar självfallet olika idéer. En av de viktiga frågor som återstår i detta arbete är just frågan om boendeinflytandet, bl.a. i områden med blandad bebyggelse, där vi vet att hyresgästerna i dag har mycket mindre möjligheter till inflytande än vad villaägarna har. Det är en av de frågor som jag anser vara viktiga. Men beträffande denna fråga möttes inte utredningens förslag av odelat positiva reaktioner. Därför arbetar vi nu i justitiedepartementet med att försöka hitta nya konstruktioner. Det här är en av de svåra frågorna. Om vi inte trodde att det var möjligt att lösa alla dessa frågor skulle vi ha lagt dem åt sidan, men det har vi alltså inte gjort, utan vi arbetar med siktet inställt på att lägga fram en proposition för riksdagen.
Herr talman! Jag är glad över att justitieministern säger att regeringen inte har lagt dessa frågor åt sidan på grund av att de är svåra och komplicerade. Så är det med de flesta inflytandefrågor. Men rörande frågorna om boendeinflytande och utvecklingen av bostäderna i detta sammanhang är det oerhört viktigt att ta reda på hur detta inflytande kan reformeras när det gäller gemensamhetsanläggningar och hur detta inflytande skall kunna förenklas och förstärkas. Sådana här problem är mycket vanligt förekommande vid bostadsrättsboende och i andra sammanhang, och jag skulle därför önska att regeringen kunde ge denna fråga en högre prioritet.

Herr talman! Kerstin Keen har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka antalet sökande till grundskollärarlinjens inriktningar mot matematik och naturorienterande ämnen. Antalet sökande till den angivna inriktningen av grundskollärarlinjen är, som frågeställaren uppger, lågt. De siffror som anges i frågan är antalet förstahandssökande. De som söker utbildningen i andra hand eller i lägre prioritetsordning är emellertid fler. Det betyder att det finns sökande som är intresserade av utbildningen, om de inte kommer in på den utbildning de sökt i första eller andra hand. Mot bakgrund av det låga antalet sökande har universitetsoch högskoleämbetet uppmanat de högskoleenheter som anordnar utbildningen att förbereda sig för en kompletterande lokal antagning. Annonsering och annan information är andra insatser som enligt UHÄ är aktuella. Enligt UHÄ övervägs också ytterligare åtgärder för att fylla utbildningsplatserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Men jag måste erkänna att jag inte är särskilt nöjd. Ministern ursäktar sig med att jag i min fråga bara har angivit antalet förstahandssökande. Det är faktiskt det normala. Är det inte mycket oroande att det finns två tre platser per sökande, om man utgår från de förstahandssökande? Vi kan jämföra med ekonomutbildningarna, där det finns fyra sökande per plats. Jag tycker att utbildningsministern skulle vara verkligt orolig över situationen, inte minst därför att vi är åtskilliga som fruktade att just detta skulle inträffa. Vi är många som är glada att man skärper kraven för behörighet till grundskollärarutbildningen och att man också inriktar särskilda linjer mot matematik och NO, eftersom vi vet att den tvååriga sociala linjen sannerligen inte varit någon god grund. Jag tycker att detta är en ganska obehaglig valfråga för den socialdemokratiska regeringen, när grundskolan firar 25-årsjubileum och en ny lärarutbildning skall komma till stånd. Jag har kontaktat Göteborgs universitet där det finns linjer som helt saknar sökande. Linjen för lärare i hemspråk samt matematik och NO har t.ex. inte en enda förstahandssökande. Flera linjer har väldigt få förstahandssökande. Endast linjen för senarelärare i matema tik och NO kan möjligen bli full. Jag undrar om inte utbildningsministern personligen måste engagera sig litet mer i denna fråga.

Herr talman! Såvitt jag erfarit har riksdagens utbildningsutskott föreslagit att ännu fler lärarutbildningsplatser skall inrättas än regeringen föreslagit. Därigenom kommer sannolikt klyftan att ytterligare vidgas mellan antalet sökande och det antal platser som står till förfogande. Jag har, Kerstin Keen, givit universitetsoch högskoleämbetet i uppdrag att försöka intensifiera informationen om den nya lärarutbildningen. UHÄ disponerar en och en halv miljon för detta ändamål. Kerstin Keen säger att detta blir en obehaglig valfråga för socialdemokraterna. Jag skulle vilja fråga vilka inskränkningar i det fria utbildningsvalet som Kerstin Keen anser att politikerna bör vidta och vad det har för relevans att tala om att det finns fyra gånger så många sökande per plats på ekonomutbildningarna. Det tyder väl inte på att vi skulle ytterligare minska antalet platser på dessa utbildningar? Jag kan inte göra mer än låta eleverna välja den utbildning de själva vill ha. Det är en följd av det fria yrkesvalet, som jag för min del inte skäms för att göra till en valfråga.
Herr talman! Jag har aldrig någonsin föreslagit att vi skall dra in möjligheterna till det fria yrkesvalet. Men jag undrar om det är ekonomiskt försvarbart att ha en linje med 12 platser som står tomma eller en linje med 24 platser som möjligen kan få sju åtta sökande. Det blir en mycket dyrbar utbildning. Möjligheten till koncentration kanske kan bli aktuell. I grunden ligger två viktiga förhållanden. Det är dels det förhållandet att eleverna från N och T-linjerna faktiskt inte räcker till, dels att läraryrkets status håller på att bli så låg att framför allt inte pojkarna vill välja det. Jag har frågat åtskilliga pojkar med betyget tre i matematik om de kunde tänka sig att gå in på lärarlinjen. Alla har svarat: Absolut inte. Är det inte så, herr utbildningsminister, att vi måste göra någonting åt lärarnas status generellt för att komma till rätta med detta bekymmer?
Herr talman! Om Kerstin Keen med det hon säger om att höja lärarnas status avser att lärarna skall ha andra löner eller i övrigt ha andra anställningsförhållanden, vill jag uttala den uppfattningen att det knappast är riksdagens sak att fastställa vare sig löner eller andra villkor.
Herr talman! Nej, riksdagen är inte det rätta stället. Men läraryrket är ändå ett av de viktigaste yrkena på den statliga sidan. Jag tror att vi måste diskutera litet mer i riksdagen hur läraryrkets status ser ut. Det gjordes redan förra seklet, när vi införde folkskola. Då talades om hur viktigt detta var. Då fanns en stor begåvningsreserv, nämligen kvinnorna. Dem försöker vi nu, med N och T-linjerna som bakgrund, locka till andra högskolelinjer. Jag är rädd att dessa nya grundskollärarutbildningar inte kommer att fyllas. Jag är dessutom rädd för att vi går ifrån den linje vi tidigare har följt, att försöka få duktiga flickor att också söka till tekniska högskolor. De duktiga flickorna från N och T-linjerna räcker inte till. Det är detta som är grunden till bekymren.
Herr talman! Jag förstår inte Kerstin Keens hänvisningar till folkskollärarutbildningen under förra seklet. Om jag håller mig till dagens förhållanden, vill jag säga att läraryrket är ett av de mest feminiserade yrken som vi har. Det är en väldig majoritet av flickor. Men män och kvinnor bör få välja fritt såväl yrke som utbildning.
Herr talman! Ja, läraryrket är redan feminiserat. Men på ett område har vi faktiskt haft ett antal män. Det gäller lärare i matematik och NO. Om vi nu inte ens kan få det på högstadiet, och än mindre på lågoch mellanstadiet, är risken mycket stor att vi till sekelskiftet får en helt kvinnlig lärarkår, om vi över huvud taget får några lärare som är kompetenta i matematik och NO. Det är där de riktigt stora bekymren finns. Utbildningsministern talar om informationskampanjer. En broschyr från UHÄ har redan gått ut i ett stort antal exemplar. Inte tror väl utbildningsministern att annonser i maj kan fylla dessa utbildningsplatser?
Herr talman! Jag skulle vilja höra de konstruktiva förslag som Kerstin Keen är i besittning av men som tydligen är förborgade för ansvariga myndigheter.
Herr talman! Jag tror att chansen inför hösten 1988 är försutten. Detta beslut fattades redan 1985. Det var då de elever som nu går ut gymnasiet valde linje. Jag kan se att detta kommer att vara ett bekymmer i flera år. Grundläggande är att vi måste få fler elever till N och T-linjerna. Om jag ser på situationen i Göteborg inför hösten kan jag konstatera en klar överströmning till S-linjen från E-linjen och även från N och T-linjerna. Detta är för mig djupt oroväckande. Vi måste visa eleverna redan när de går i nian att läraryrket är ett bra yrke.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat miljöoch energiministern vilka principerna är för fördelningen av den föreslagna förstärkningen av länsstyrelsernas resurser för miljöinsatser. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. I årets budgetproposition har ytterligare 10 milj.kr. föreslagits för länsstyrelsernas arbete enligt miljöskyddslagstiftningen. För att länsstyrelserna skall kunna planera sin verksamhet har de under hand meddelats hur medlen kan komma att fördelas sedan riksdagen fattat sitt beslut. Fördelningen har gjorts i samråd med miljöoch energidepartementet och utifrån en bedömning av behoven i olika län. Hänsyn har då tagits inte bara till miljöproblemens omfattning utan även till bl.a. befintlig personal vid resp. länsstyrelse och i vilken utsträckning kommunerna har tagit över tillsynsansvaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var uppgifter som visade att man uppenbarligen avser att anslå en ganska blygsam del av den aktuella förstärkningen till länsstyrelsen i Stockholms län. Det tycker vi är ganska bekymmersamt, eftersom Stockholms län är ett ur miljösynpunkt mycket känsligt område. När jag fick uppgiften drog jag slutsatsen att det inte var miljöhänsynen som hade fått avgöra hur fördelningen skedde, och det framgår också av svaret att det till betydande del har varit något slags administrativa överväganden som har avgjort var man har lagt resurserna. Läget är bekymmersamt. Vi har haft anledning att i andra sammanhang diskutera länsstyrelsernas möjligheter att klara miljötillsynen. Länsstyrelsernas naturvårdsenheter har t.ex. utsatts för ganska tuffa tag under de gångna åren. I ett storstadslän har man dels ett stort tillsynsbehov eftersom det är en stor koncentration av företag och verksamheter, dels väldigt mycket människor som bor i länet och påverkas av miljön. Man bor tätt, det finns dåligt med gröna lungor mellan bostadsområdena osv. Jag skulle gärna vilja höra hur regeringen är beredd att agera för att ge länsstyrelserna tillräckliga resurser inte minst i storstadslänen för att klara tillsynen. Anser regeringen att exempelvis länsstyrelsen i Stockholms län med den fördelning som gjorts kommer att ha de resurser som behövs för att bedriva en aktiv miljövård i länet?
Herr talman! Det är litet svårt att pröva de behov som olika länsstyrelser har utifrån miljövårdssynpunkt. Vi har gjort en genomgång som visar att det i Stockholm finns 26 årsarbetartjänster för den aktuella tillsynsuppgiften, medan det i Malmö finns 17 och i Göteborgs och Bohus län finns 13. Genomgången visar också att kommunerna i Stockholms län i större utsträckning än i landet i övrigt har tagit över tillsynsarbetet från länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Stockholm omfattar en befolkning på 1,6 miljoner, och av dessa 1,6 miljoner har kommunerna tagit över uppgifter för 1,2 miljoner. En stor del av arbetet har alltså flyttats över från länsstyrelsen till kommunerna. Beträffande antalet prövningsärenden kan vi inte se att Stockholms län är det mest belastade. När vi skulle fördela dessa 10 milj.kr. fann vi att vi behöver ett bättre beslutsunderlag sett utifrån hur miljösituationen ser ut. Därför förbereder vi ett arbete i civildepartementet som innebär att vi skall försöka få ett fördjupat beslutsunderlag för den omgång som gäller nästa budgetår, dvs. de ytterligare pengar som är signalerade, där beloppen är minst lika stora som för innevarande budgetår. Då hoppas vi att på ett bättre sätt kunna göra en bedömning med utgångspunkt från miljösituationen. Till sist vill jag säga: Jag anser också att det är angeläget att se över på vilket sätt man i de olika länsstyrelserna prioriterar det här arbetet och hur arbetet leds. På den punkten gör vi ett arbete i civildepartementet i anslutning till att vi skall utfärda en ny länsstyrelseinstruktion, och på det sättet hoppas vi kunna underlätta en bra prioritering av miljövårdsarbetet i de olika länsstyrelserna, dvs. trimma den interna organisationen.
Herr talman! Det låter alltid mycket imponerande när man i absoluta tal anger vilka resurser som finns i ett län som Stockholm. Men man måste också ta hänsyn till att här bor ungefär en femtedel av rikets befolkning, och befolkningsunderlaget här är nog ungefär dubbelt så stort som i de andra storstadslänen och naturligtvis flera gånger större än i de flesta andra län i landet. Då är det faktiskt rimligt att ta hänsyn till de resursbehov som skapas i ett så stort län. Dessutom skulle jag vilja påstå att problemen sett ur just miljösynpunkt kanske har en tendens att accelerera ju mer man koncentrerar människor och verksamheter. Behovet av miljöinsatser och miljötillsyn är möjligen proportionellt sett större i ett sådant här län än på andra håll. Jag fick ingen klarhet i om regeringen anser att Stockholms län har tillräckliga resurser. Men jag hoppas att omprövningsarbetet kan leda till en annan tingens ordning.
Herr talman! Regeringens bedömning är att vare sig länsstyrelsen i Stockholms län eller länsstyrelserna i andra län har tillräckligt med resurser. Det är därför det blir ytterligare en omgång med pengar. Som jag sade vill regeringen också ha ett fördjupat beslutsunderlag, så att vi kan göra en så rättvis bedömning som möjligt i fråga om fördelningen av de ytterligare resurserna med hänsyn till miljösituationen i de olika regionerna och länen.
Herr talman! Jag tycker det är positivt att regeringen har kommit till slutsatsen att det behövs förstärkta resurser på länsstyrelserna generellt — så är det naturligtvis. Från mitt parti har vi också påpekat detta vid många tillfällen. Sedan tror jag det är viktigt att se till att det finns ett bra beslutsunderlag. Då får vi väl bara notera att vi bör ha goda förhoppningar om att kunna få en ordentlig förstärkning till Stockholms län, om inte den här gången så nästa gång. Vi får hoppas att inte allt för mycket miljö har hunnit förstöras under tiden.

Herr talman! Berit Oscarsson har frågat statsrådet Ulf Lönnqvist om han är beredd att vidta åtgärder så att landstingen även i fortsättningen kan ge stöd till de politiska ungdomsorganisationerna. Frågan är föranledd av ett par relativt nyligen avkunnade domar i förvaltningsdomstolarna. Frågan har överlämnats till mig. De politiska ungdomsorganisationerna utför ett synnerligen värdefullt samhällsarbete för ungdomens demokratiska fostran. Det är viktigt att detta arbete får stöd från samhällets sida. Gällande lagstiftning är dock inte klargörande för kommunernas och landstingens beslut om bidrag. Jag har därför i annat sammanhang tagit upp behovet av att förtydliga lagstiftningen i dessa frågor. I direktiven till utredningen om ersättning för förlorad arbetsförtjänst åt kommunalt förtroendevalda, utformning av det kommunala partistödet m.m. har regeringen uttalat att utredaren bör överväga om det ekonomiska stödet till de politiska ungdomsorganisationerna behöver få ett klarare lagstöd. Utredaren kommer att behandla frågan i den rapport som skall lämnas till regeringen i september månad.

Herr talman! Jag tackar civilministern för svaret. Det är bra att denna fråga har uppmärksammats i den utredning som civilministern redogjorde för. Det är också bra att det i svaret klart och tydligt slås fast att de politiska ungdomsorganisationerna utför ett betydelsefullt arbete och att det därför är viktigt att samhällsstöd utgår till dessa organisationer. Anledningen till att jag ställt denna fråga är emellertid att jag känner oro inför nästa års verksamhet för de politiska ungdomsorganisationerna. Den pågående utredningen kommer ju inte att vara klar inom en sådan tid att vi kan få till stånd en förändring och ett tydliggörande i den kommande lagstiftningen. Det kommer därför att uppstå ett glapp mellan detta tydliggörande och den i dag gällande lagstiftningen. Därför är det viktigt att landstingen och kommunerna får en fingervisning om hur man från samhällets sida ställer sig. Det vore katastrof för de politiska ungdomsorgani sationerna om de inte skulle få stöd för nästa års verksamhet, men det är väl inte heller meningen. Den kanske allra viktigaste orsaken till att jag har velat ta upp denna fråga äratt jag vill understryka vikten av att de politiska ungdomsorganisationerna när det gäller stödet från samhället skall betraktas efter villkor som är likvärdiga med dem som gäller för övriga ungdomsorganisationer. Av det beslut som har fattats av kammarrätten framgår att man diskriminerar de politiska ungdomsorganisationerna. Det är mycket viktigt att slå fast att de politiska ungdomsorganisationerna skall betraktas på samma sätt som övriga ungdomsorganisationer och därmed kan få det allmänna stöd som utgår. Får jag till sist ställa ett par frågor: Vad kan göras i avvaktan på en förändring av lagstiftningen? Vad kan vi vidare göra för att slå fast att de politiska ungdomsorganisationerna skall betraktas som övriga ungdomsorganisationer?
Herr talman! Det är riktigt, som Berit Oscarsson säger, att denna utredning visserligen hinner lägga fram sitt förslag men att riksdagen och regeringen däremot inte kan behandla frågan så, att det kan komma till stånd eventuella förändringar som skulle kunna påverka budgetarbetet i kommunerna och landstingen fr.o.m. nästa budgetår. Tillsättandet av utredningar och regeringens direktiv till dessa brukar emellertid vara en fingervisning om vad som kan komma i form av riksdagsoch regeringsbeslut, Berit Oscarsson. Jag hoppas att den rätt tydliga skrivningen beträffande de direktiv som regeringen har utarbetat för denna utredning, dvs. att vi vill ha ett klarare stöd i lagen för att samhällsstöd skall utgå, skall vara en tillräcklig signal som vägledning för kommuners och landstings behandling av denna fråga vid höstens budgetförhandlingar.

Herr talman! Visst kan utredningens direktiv vara en fingervisning.

Det har ju varit en praxis att kunna ge stöd till dessa organisationer, och det bör det vara även i fortsättningen.
Herr talman! Beträffande övergången från den gamla lagen till den nya lagen är det riktigt att den typ av bestämmelse som fanns i barnavårdslagen inte finns i socialtjänstlagen. Men det har inte varit lagstiftarens mening att man med den nya lagen skulle ta bort de intentioner som fanns i den gamla lagen. Den tidigare barnavårdslagens bestämmelser måste således också anses gälla i den nuvarande socialtjänstlagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Frågan om förbud mot export av aluminiumskrot är en lång lidandes historia för de drabbade. Den har också behandlats här i riksdagen förut. I november förra året fick Lars De Geer svar på en interpellation. Den ljusning som Lars De Geer tyckte sig se i svaret har enligt min mening inte resulterat i någonting. Av det svar jag har fått verkar det som om vissa ansträngningar i alla fall har gjorts. Att man kallar intressenterna till överläggningar visar att det finns en vilja att försöka nå resultat. Man kan däremot fundera över om viljan så att säga räcker ända fram. För mig som liberal är den enda lösningen att man upphäver exportförbuden. Exportförbud skall man ha vid krig eller avspärrning — inte i en fungerande marknadsekonomi. Även om jag kan acceptera vad statsrådet säger om de kommande överläggningarna anser jag att kravet måste vara att man under tiden beviljar exportlicenser. Detta är också den enda rimliga lösningen för dem som levererar aluminiumskrot. Att. som det står i svaret, hoppas på att man skall komma överens om priset med ett företag som är i monopolställning förefaller mig vara ett önsketänkande. Såvitt jag förstår är leverantörernas uppfattning att de vinster som monopolföretaget gör inte alls ligger på den nivå som det hävdas att de skulle befinna sig på. Det återstår att se vad som kommer ut av de överläggningar som skall ske. Om något resultat inte uppnås, så börjar karusellen snurra igen. Medan vi väntar på höstens förhandlingar vill jag i alla fall ställa en fråga till statsrådet: Kan statsrådet ge mig en rimlig förklaring till varför man på departementet tydligen känner så stort behov av att i detta fall skydda ett kapitalstarkt företag? Det sker på bekostnad av bl.a. de små skrotfirmor som genom sin verksamhet — bestående i att de samlar in aluminiumskrot — faktiskt också bidrar till en aktiv miljötjänst.

Herr talman! Man kan säga att efter det här svaret är det samma ljusning som när Lars De Geer fick svar i november. Min fråga kvarstår ändå då det gäller exportlicenserna. Genom att inte bevilja dem skyddar man monopolföretaget. Av de siffror som svänger runt i debatten framgår att man har uppfattningen att priset är ungefär 1:60 kr./kg lägre på den svenska marknaden. Låt oss anta, som ett experiment, att skillnaden i de priser man uppger vid förhandlingarna bara skulle vara 1 kr./kg! Med den volym det gäller skulle det, såvitt jag förstår, handla om ungefär 30 milj.kr. Man skyddar alltså ett enda företag oerhört mycket genom att inte bevilja exportlicenser. Men den frågan kommer ju upp igen i september efter överläggningarna.

Fru talman! Jag tackar Anita Gradin för svaret. Jag beklagar att Anita Gradin nu som utrikeshandelsminister får försöka sopa rent efter vad tidigare ministrars försyndelser har åstadkommit. Jag tolkar svaret som en bekräftelse på att medborgarkommissionen har rätt. Jag beklagar att medborgarkommissionen har gjort ett par fel, både namnfel och datumfel, men det försvagar inte dess kritik i den här saken. ”Med hänsyn till omständigheterna medgavs vidareexporten av Boforsmateriel via Storbritannien 1975”, säger Anita Gradin. Vilka omständigheter? ”Omständigheterna” var, Anita Gradin, att det då fortfarande rådde förbud att exportera vapen till Grekland. För att kringgå detta förbud gick alltså exporten via Storbritannien. Det betyder ju att man har vilselett de svenska tullmyndigheterna. Det är, såvitt jag förstår, en brottslig handling. Så får man inte göra. Jag tackar för svaret, som jag tycker bekräftar att det har begåtts fel och att man har åsidosatt de bestämmelser som gäller för krigsmaterielexporten.

Fru talman! Enligt de uppgifter jag har upphävdes förbudet först 1979. Det rådde alltså exportförbud enligt de uppgifter som jag har, men de kanske kan vara felaktiga. Med tanke på att militärjuntan i Grekland hade fallit undrar jag varför man lät exporten gå via Storbritannien, om regeringen i varje enskilt fall kunde göra undantag. Spänningen var ju fortfarande stor i området, inte minst i Grekland på grund av Cypernfrågan och förhållandet till Turkiet. Cypernfrågan hade ju då ”blommat upp” och var en verklig stridsfråga mellan dessa två länder. Enligt min mening borde exportförbudet fortfarande ha gällt. Men varför gick man via Storbritannien med den här exporten och inte direkt till Grekland, om nu regeringen hade gjort ett undantag? Passusen i svaret om Marconi tycker jag är en liten undanflykt och en sidodetalj. Nu står alltså uppgift mot uppgift, och man försöker ignorera medborgarkommissionens uppgifter. Jag tycker att man skall offentliggöra de papper som finns kring den här affären. Det är bäst för alla parter.

Fru talman! Margareta Fogelberg har frågat mig vilka motiv som legat till grund för regeringens beslut att bevilja bidrag ur Allmänna arvsfonden till Föreningen Rädda individen, FRI.

I jouren arbetar ungdomar, som tidigare varit medlemmar i olika sekter. Denna jourverksamhet kan bli ett viktigt komplement till den vård och behandling som samhällets hälsooch sjukvård samt socialtjänst kan erbjuda. Bidrag till informationsverksamheten har däremot inte beviljats av samma skäl som angetts i socialutskottets betänkande.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag har den allra största förståelse för att föräldrar reagerar kraftigt när deras barn väljer att gå andra vägar än de själva, särskilt om det rör sig om extrema politiska partier eller rörelser som är främmande för vår kultur. Personligen berörs jag mycket illa av innehållet i en del s.k. nyandliga rörelser. Jag kan likväl inte acceptera att ett demokratiskt land, som fäster stor vikt vid friheten att få tänka, säga och skriva vad man vill, sanktionerar en verksamhet som går ut på att tvinga vuxna människor att avsvära sig vissa politiska eller religiösa uppfattningar. Viljan är fri och man må ha lov att hysa vilka knäppa idéer som helst. Vem avgör vilka läror som är sanna resp. falska? Var går gränsen för vad som är tillåtet att företa sig mot dem som man anser sig behöva omvända? Om regeringen anser att vissa rörelser är sådana avarter att deras verksamhet står i strid med svensk lag och mänskliga rättigheter och alltså skulle utgöra en fara för vårt samhälle, då måste ju regeringen börja bekämpa dem. Då behövs mer än en ideell förening. Vi har länge uttalat vårt stöd för ideella föreningar som har en viktig uppgift att fylla där samhället inte räcker till, men i det här fallet är jag mycket tveksam till om föreningen FRI:s metoder är riktiga eller ens önskvärda. Föreningens ordförande säger i en tidningsartikel att FRI värnar om all frihet, i synnerhet tankefriheten. I samma artikel skrivs litet längre fram att föreningen har fått en del ungdomar att lämna de nyandliga rörelserna med hjälp av s.k. avprogrammering som i några fall har byggt på tvång. Jag anser det vara rätt att bekämpa tvivelaktiga sekter genom t.ex. opinionsbildning mot uppenbara missförhållanden, men vi får aldrig ifrågasätta vuxna människors rätt att själva välja vilket politiskt parti eller vilket religiöst samfund de vill tillhöra. Den rätten måste också gälla dem som ansluter sig till andra partier och rörelser än deras föräldrar. Om inte föreningen FRI klart deklarerar att den tar avstånd från sådant som i andra länder kallas kidnappning och hjärntvätt, då vill jag fråga om statsrådet anser det vara föreningen FRI:s ensak att välja behandlingsmetoder.

Fru talman! I Göteborgs-Tidningen lördagen den 16 maj 1987 intervjuades en person vid namn Mark Blocksom. Han uppger i denna intervju att han räddar människor ur olika sekter och avprogrammerar dem. En avprogrammering kostar mellan 18 000 och 25 000 dollar, eller ca 110 000 till 150 000 kr., säger han. Två av hans räddade offer är svenskar. Föreningen FRI organiserar anhöriga och dem som varit medlemmar i sekter. FRI bedriver därmed både rehabilitering och rådgivning, men denne Mark Blocksom har den 16 mars 1987 varit i Sverige och då inneboende hos en styrelsemedlem i föreningen FRI. FRI är därmed bundet till ett samarbete med denne avprogrammerare. Nu säger regeringen att man skall stödja en jourverksamhet. Jag tycker det är mycket bra, men frågan som statsrådet Lindqvist måste svara på är: Hur skall man få personerna från dessa sekter till denna jourverksamhet? Föräldrar som jag har talat med i telefonen de senaste dagarna säger att deras barn är i fullständig avsaknad av möjlighet att ta emot argumentation. De lyssnar inte. Det finns en glasvägg mellan föräldrar och barn. Fru talman! Frågan infinner sig osökt: Borde inte regeringen, med beaktande av en utveckling som ägt rum, fråga sig om inte samhället rimligen — och det säger en konservativ ledamot av kammaren — skulle ta ansvar för denna situation hellre än att ge pengar till en organisation som på frivillig basis skall sköta frågor som har med omhändertagande av människor att göra? Det är en allvarlig verksamhet. I svensk lagstiftning finns klart och distinkt reglerat hur omhändertaganden får ske och av vem.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr innehöll det ingenting som inte kunde läsas i regeringsbeslutet den 21 april. I min fråga påstod jag att Föreningen Rädda individen har använt metoder vilkas laglighet kan diskuteras. Jag byggde detta på tidningsuppgifter. Efter att ha talat med medlemmar i organisationen både per telefon och vid personliga möten, efter att ha studerat stadgar och verksamhetsberättelser och efter att också ha träffat s.k. avhoppare har jag inte funnit annat än att FRI är en förening som har ett ärligt uppsåt att hjälpa människor. Någon grund för att FRI har använt olagliga metoder har jag inte hittat. Om enskilda personer har handlat tvivelaktigt, då är det en sak för sig som aldrig kan ligga till grund för huruvida en organisation skall få samhällsstöd eller inte. Jag vill att det skall vara helt klart vad jag anser när det gäller den delen av frågan. Det är emellertid också helt klart att en myndig och i alla andra sammanhang beslutsför person har rätt att ansluta sig till och stanna kvar i en organisation, naturligtvis under förutsättning att det är medvetet och fritt val som inte bygger på någon form av otillbörlig påverkan. Att anhöriga kan tycka att valet är oklokt, tragiskt eller oacceptabelt saknar principiell betydelse. Fru talman! Bengt Lindqvists svar har inte tillfört något nytt, det måste jag säga.
Fru talman! Det var inte många siffror som var rätt i Margareta Fogelbergs anförande, tycker jag. Det rör sig varken om vuxna eller om påverkan på religiösa uppfattningar eller om tvång. enligt min uppfattning. Det rör sig om barn och ungdomar som snärjts in i sådana situationer att de behöver hjälp för att ta sig ur dem. Om ungdomarna i framtiden vill behålla en religiös uppfattning eller inte måste — det håller jag verkligen med om — vara en fråga drag åt Föreningen Rädda individen som de själva skall avgöra. Man kan inte tvinga människor att hysa religiösa uppfattningar. Det får inte röra sig om tvång, utan måste vara hjälp att ta sig ur en situation. Det är på de grunderna som vi har fört resonemangen kring FRI:s verksamhet. För mig är FRI en klientorganisation, eller har i varje fall mycket stora likheter med en sådan, därför att det är de som berörs — de som tidigare har varit med i olika sekter och de som har anhöriga som tillhör sådana sekter — som utgör organisationen. Den jourverksamhet som vi nu talar om och som vi har gett pengar till — vi har icke gett pengar till någon informationsverksamhet som skulle kunna angripas just från religionsfrihetssynpunkt — har slående likheter med en jourverksamhet som vi annars tillsammans brukar prisa högt, nämligen BRIS, Barnens rätt i samhället. Den organisationen fyller en mycket viktig funktion. Såvitt jag förstår, fru talman, samarbetar BRIS med FRI och hänvisar ungdomar i dessa speciella situationer just till FRI.
Fru talman! Först vill jag säga till statsrådet att jag tycker att den jourverksamhet som föreningen har ansökt om pengar till låter som någonting fint, men man har själv sagt att man sysslar med tvångsmetoder, och så länge föreningen inte klart tar avstånd från sådana metoder tillåter jag mig att fortsätta att betvivla att verksamheten är riktig. Till Jan Jennehag vill jag säga att lika väl som det hela är summan av sina delar, är en förening summan av sina medlemmar.
Fru talman! Statsrådet Lindqvist går på något sätt runt ett hett grötfat och stoppar varken ansiktet eller tassarna i det. Han säger att de här personerna behöver hjälp att ta sig ut. Ja, men då har jag ju inte fått någon dementi på att det är som jag sade, att de personer som är fångna i dessa udda religiösa sekter icke är kommunicerbara. Frågan är: Hur skall vi i framtiden ta tag i dessa problem? Jag vädjar till statsrådet Lindqvist att verka för att regeringen skapar en politik för att ta tag i detta i framtiden — innan vi får över oss sekter som begår kollektivt självmord och liknande saker.
Fru talman! När jag hänvisar till organisationens karaktär av klientrörelse, ligger i detta att jag faktiskt tror att det finns en möjlighet utöver vad samhället kan erbjuda i just denna form och att alltså ungdomarna har lättare att vända sig till en funktion såsom en jourtjänst som bärs upp av människor med liknande erfarenheter som de själva har. Det är detta som utgör det tillägg och det komplement som jag talade om i svaret. Sedan får jag säga att det ju är jag som inte går som katten kring het gröt, just genom att jag givit pengar till FRI. Om man tycker att verksamheten är bra men inte bra, och ändå vill stödja den, då går man som katten kring het gröt. Att ge en möjlighet att göra ett försök med jourverksamhet byggd på ungdomar med egen erfarenhet tycker jag är att handla i stället för att prata. Slutligen kan jag gärna säga, Göran Ericsson, att det också för mig är självklart att samhället måste lära sig mer av detta och bli bättre på att hjälpa de här ungdomarna.
Fru talman! Låt mig säga att den uppfattning jag har fått om människor som är fångna i religiösa sekter är den, att de icke söker sig därifrån. Detta är vårt bekymmer. Det här är ingen kalvorganisation som ALRO, verdandi eller liknande organisationer, utan detta är en helt annan form av organisation. Vi måste från samhällets sida börja fundera över hur vi skall tackla dessa nya rörelser som kommer över oss. Personligen tror jag som statsrådet Lindqvist att det visst är bra med jourverksamhet, men det är också en fråga om att få patienterna till denna jourverksamhet, och det är just överförandet från sekten till jouren som jag har försökt diskutera här i dag. Statsrådet Lindqvist har för säkerhets skull hållit sig till en diskussion om jourverksamheten. Om denna är vi överens, men det jag har försökt diskutera är själva förpassningen av den stackars patienten mellan sekten och jouren, och det är där vi inte har nått varandra. Jag hoppas att jag kan återkomma i ett annat sammanhang.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det är bilindustrin som har lanserat själva idén med Prometheusprojektet. Den bygger på det felaktiga påståendet att bilen är det enda fordon som kan lösa våra transportproblem. För att få sälja allt fler bilar arbetar teknokrater på att vägtrafiken skall ta ett språng i utvecklingen. Kommunikationsministern har talat om en ny fas i utvecklingen. Enligt reklamen skall en elektronisk, självständig s.k. intelligens kunna byggas in i varje vägfordon. En bilförares mänskliga svagheter skulle kunna kompenseras av ett datorsystem. En dator i varje bil skulle också med denna märkliga s.k. intelligens kunna kommunicera med andra bilar. Men inte nog med detta, fru talman, även vägarna påstås bli intelligenta med Prometheusprojektets och informationsteknologins hjälp. Enligt uppgift har detta av de svenska skattebetalarna subventionerade projekt inte alls hållit vad det lovat. Det som jag tycker är det mest oroväckande med teknologiprojektet är att de inblandade i Prometheusforskningen arbetar på ett centralt system som via kommunikationssatelliter kan styra och bevaka landsvägstrafiken i hela Västeuropa. Det låter som en närmast perfekt konstruktion för militärstrateger och kuppmakare, men knappast som ett ur folkens synpunkt tryggt system. Inser inte industriministern vilket hot detta kan komma att utgöra för Sveriges del? De som har kontrollen över Prometheusprojektets bevakningssystem kommer att kunna kontrollera vad vägtrafikanterna gör, var de befinner sig, osv. IT 4-arbetet skulle ju syfta till att hävda en oberoende utveckling i ett internationellt sammanhang för Sveriges del. Anser verkligen Thage G Peterson att det här projektet gör det? Till sist: Hur mycket pengar har skattebetalarna subventionerat Prometheusprojektet med genom STU, vägverket och televerket? Det är mycket viktigt att få denna fråga besvarad.
Fru talman! Som jag nämnde i mitt svar till Viola Claesson är frågan om delfinansiering från IT-programmet av utvecklingsarbetet inom Prometheus under behandling av IT 4-delegationen. Några slutliga beslut är inte fattade i frågan. Men delegationens uppgift är att stärka och vidmakthålla kompetensen inom informationsteknologiområdet. Det är i enlighet med de direktiv som regeringen har gett delegationen. Jag har läst Viola Claessons fråga mycket noga, och jag har också läst hennes artikel i Dagens Nyheter från oktober förra året. Jag vill gärna säga att artikeln är läsvärd, och jag tycker också att det på detta område behövs varnande röster, personer som kräver granskningar i olika sammanhang när det gäller sådana projekt. Men jag vill gärna tillägga att jag ändå finner klara skäl för genomförande av kompetenshöjande forskning och utveckling inom ramen för europeiskt samarbete. Det är på det sättet som Sverige kan ges tillgång till resultat av arbetet inom det europeiska samarbetet samtidigt som Sverige bevarar de svenska företagens forskning och utvecklingsverksamhet inom landet. På det sättet kan även svenska myndigheter delta aktivt i det europeiska forskningssamarbetet. Jag menar att vi då bidrar till att låta svenskt näringsliv och samhället i övrigt ta del i den standardisering som genomförs i Västeuropa. Vi måste på alla sätt markera Sveriges önskan att medverka i den västeuropeiska integrationen. Allt detta är viktigt. Därför tycker jag att projektet är viktigt. Det är nu föremål för granskning och behandling av IT 4-delegationen, men några beslut har ännu inte fattats beträffande stödet till projektet.
Fru talman! Det gläder mig oerhört mycket, vilket jag inte hann säga i mitt första inlägg, att man ännu inte har fattat beslut när det gäller pengar inom IT 4-projektets ram. Det gläder mig också att industriministern har läst min artikel i DN, eftersom det har visat sig ganska svårt att få till stånd en verklig debatt i detta ämne. Också Thage G Petersons farhågor för vart denna typ av forskning kan leda är intressanta och viktiga att notera. Oavsett hur långt regeringens planer på anpassning till EG kommer att avancera är det av både svenskt och internationellt intresse att miljökraven knyts till trafikpolitiken och styr den. Jag fick inte svar på min fråga om hur mycket som redan har satsats genom styrelsen för teknisk utveckling, genom televerket och genom vägverket. Faktum är ju att pengar redan har satsats, Thage G Peterson. Om det nu går att bromsa IT 4-delegationen är det bra, men hur mycket pengar har satsats?

Fru talman! Det tackar jag för. Jag vill komma in på även ett annat område och hoppas att jag skall kunna få svar på en fråga.

Jag skulle vilja höra om vissa delar av Prometheus är sekretessbelagda. Varför har vi inte fått se den rapport som delegationen skulle ha kommit med senast i mars?

Fru talman! Kerstin Keen har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att svensk rymdindustri och rymdforskning skall kunna delta i de fredliga delarna av Columbusprojektet. Det är många faktorer som avgör vilka projekt som Sverige bör delta i och i vilken omfattning detta bör göras. Vid bedömningen måste regeringen, förutom att ta ställning till rent kostnadsmässiga faktorer, se till att anslagna medel används på ett så effektivt sätt som möjligt så att största möjliga utbyte erhålls inom de givna ramarna. Dessutom måste i vissa fall utrikespolitiska aspekter läggas på projekten. Dessa faktorer har vägts in då regeringen i december förra året fattade beslut om inriktningen och omfattningen av det ESA-samarbete som är planerat för de närmast kommande åren. Satsningarna innebär att grundtanken med regeringens proposition 1985/86:127 om riktlinjer för industripolitiken på rymdområdet, m.m. uppfylls och ett balanserat program skapas där industrins behov tillgodoses, samtidigt som vi stöder det europeiska rymdprogrammet. Regeringens beslut att engagera Sverige i de två stora ESA-projekten Ariane 5 och Hermes innebär att vi i början på 90-talet får höja vår ambitionsnivå ca 20 Jo. Genom denna satsning på rymdverksamheten och Europasamarbetet inom ESA får industrin tillfälle att ytterligare förbättra sin tidigare höga kompetens på rymdområdet. Regeringens bedömning är att svensk industri även i framtiden kommer att betraktas som kompetent samarbetspartner av europeisk rymdindustri.

Fru talman! Jag ber att få tacka herr industriministern för svaret. Jag måste säga att jag är besviken. Jag noterar att industriministern anför att vi under 90-talets början kommer att höja vår ambitionsnivå inom rymdprogrammet med ca 20 9o. Själv är jag historiker och uppfostrad i källkritikens lära och vet att saker och ting kan beskrivas på helt olika sätt. Det kan dock sägas att vi faktiskt minskar vår andel av ESA-programmet från 2,1 90 av den totala budgeten för ESA till 1,7 26. Industriministern undviker dessutom min verkliga fråga. Ministern nämner inte med ett ord hur Sverige kan få del av det fredliga arbetet inom Columbusprogrammet, bl.a. med polära plattformar. Industriministern säger att industrin får tillfälle att ytterligare förbättra sin tidigare höga kompetens på rymdområdet. En stor del av rymdindustrin finns i Västsverige. Jag har hört från Volvo Flygmotor, Ericsson Radar Electronics och Saab Space att de är djupt oroliga för att den kompetens som har byggts upp kommer att förloras i och med att Sverige inte deltar i Columbus. Dessutom är Chalmers och Esrange i Kiruna involverade i verksamheten. De bilder jag har sett, gjorda med fjärranalys avseende oljespill och annat, visar att detta är viktigt inte minst när det gäller miljöfrågorna. Varför, industriministern, skall vi inte vara med i Columbusprojektet? Inte kan det väl vara så att medlen inte skulle användas effektivt i Columbus, tvärtom!
Fru talman! Jag måste rätta Kerstin Keen på ett par punkter. Sverige har ett omfattande och mycket respekterat rymdsamarbete med Europa, som uppskattas av de deltagande länderna i Europa. Anslaget för europeiskt rymdsamarbete är i år 211 milj.kr. Nästa budgetår är vi uppe i 247 miljoner. Enligt den planerade utvecklingen fram till budgetåret 1992/93 blir anslaget 330 miljoner. Det är alltså inga småbelopp som en liten industrination som Sverige lägger på rymdforskning. Sveriges satsningar i ESA-samarbetet är väl avvägda när det gäller engagemang i dels uppbyggnad av det stora framtida rymdsystemet bestående av Ariane 5 och Hermes, dels utvecklingen av rymdens utnyttjande för telekommunikationer, fjärranalys och olika processer i tyngdlöshet. Vi satsar i dag ungefär hälften på vartdera området. Även om vi hade haft möjlighet att anslå mera pengar till rymdprogrammet hade vi lagt dessa medel på Hermesprojektet, icke på Columbus. Detta att industrin skulle vara speciellt oroad har jag inte märkt så mycket av. I de diskussioner som vi haft med industrirepresentanter om att industrin med ekonomiska anslag skulle delta i programmet visade de inget som helst intresse för denna verksamhet. Jag vill vidare nämna att varken Schweiz eller Österrike har anmält deltagande i Columbusprojektet. Låt mig i klartext få säga följande: Jag har inte för avsikt att ta några som helst initiativ till ett svenskt deltagande i någon del av Columbusprojektet.
Fru talman! Det sista som herr industriministern sade gjorde mig verkligen bedrövad — att han inte har för avsikt att ta några som helst initiativ till att delta i Columbusprojektet. Jag undrar om industriministern har diskuterat denna fråga med miljöministern. Jag tror inte detta bara är en industriell fråga eller en kunskapsfråga utan också väldigt mycket en fråga om vad Sverige kan göra när det gäller att studera de miljöbekymmer som vi har. Oljespillet skulle kunna studeras med fjärranalys. Jag talade så sent som i lördags med professor Jan Askne om detta, och han tror att även algblomningen om några år skall kunna studeras med hjälp av den fjärranalys som byggs upp inom Columbusprojektet. Vill verkligen inte industriministern att Sverige skall delta i projektet nu när England är på väg att gå in i fjärranalysdelen av projektet? lig underrättelseverksamhet via långtradare från öststaterna
Fru talman! Gudrun Norberg har frågat vilka åtgärder jag har vidtagit sedan december 1987 som försvårar eller förhindrar sådan olovlig underrättelseverksamhet som eventuellt sker via långtradare från öststaterna. Jag svarade i december 1986 på två frågor om trafiken med utländska lastbilar. Jag började då med att slå fast att Sverige är ett öppet samhälle, i vilket utlänningar i princip har samma rätt som svenskar att röra sig fritt. Jag betraktar alltjämt detta som en viktig princip. Denna åsikt delas för övrigt av försvarsutskottet, som behandlat långtradartrafiken i ett betänkande i november förra året. Givetvis måste vi dock skydda områden och föremål som är väsentliga från totalförsvarssynpunkt eller för rikets säkerhet i övrigt. Detta sker bl.a. genom att utlänningar inte ges fritt tillträde till vissa särskilt viktiga områden, s.k. skyddsområden. Sedan år 1982 har en utredning arbetat med att se över reglerna om tillträdesskydd. Denna utredning har lämnat ett betänkande om militära skyddsområden. Detta betänkande är för närvarande föremål för överväganden i försvarsdepartementet. Under våren 1988 har utredningen lämnat ett betänkande med förslag till ny lagstiftning om skydd för försvarsanläggningar m.m. I betänkandet behandlas även observationerna av de s.k. TIR-bilarna. Utredningen föreslår att den möjlighet som nu finns att förbjuda obehöriga att närvara vid försvarets övningar och försök utsträcks. Betänkandet med förslag till ny skyddslag remissbehandlas nu. När remissbehandlingen avslutats kommer jag att ta ställning till vad som bör göras i anledning av utredningens förslag. Dessförinnan anser jag inte att det är påkallat med några särskilda åtgärder från regeringens sida mot just utländska lastbilar.

Fru talman! Gudrun Norberg fyller i dag 50 år. Jag är säker på att vi alla här närvarande lyckönskar henne. Hon har valt att fira sin födelsedag på hemorten tillsammans med sin familj och sina vänner. Därför har jag blivit ombedd att ta emot svaret på hennes fråga. Fru talman! Enligt tidningsuppgifter skulle marinen denna månad visa upp en av sina mest avancerade helikoptrar, en helikopter specialiserad för ubåtsjakt. Dagen innan detta skulle ske rullade en polsk långtradare in på övningsområdet, parkerade där över natten och stod kvar nästa dag, då uppvisningen skulle ske. Polisen tillkallades och gav beskedet att man inte visste vad som fanns i långtradaren. Man sade att långtradaren hade rätt att stå där den stod. Sverige är ju ett öppet samhälle, sade man. Det är uppenbart att försvarsministern tycker att det skall vara öppet också för utländska lastbilar vars syften vi inte känner. Så sent som för mindre än ett halvår sedan uttalade riksdagen — inte bara försvarsutskottet, utan hela riksdagen — att ”frågan om skärpning av befintliga regler för kontroll och reglering av utländsk lastbilstrafik i Sverige — — — bör fortlöpande prövas — — -”. Vidare uttalades att ”utskottet förutsätter därvid — — — sådan förändring av hittillsvarande tillämpning av gällande bestämmelser att t.ex. TIR-bilarna åläggs utnyttja viss angiven vägsträcka inom viss angiven tidsram”. Fru talman! Mot den bakgrunden finner jag det något förvånansvärt att den ansvarige ministern inte anser att några särskilda åtgärder från regeringens sida mot utländska lastbilar nu är påkallade. Jag tycker att det står dåligt i överensstämmelse med vad riksdagen uttalade.

Fru talman! Jag skulle vilja titta litet närmare på det riksdagens uttalande som här åberopas. Gudrun Norberg har i sin fråga hävdat att riksdagen i december förra året uttalade att en skärpning vad gäller åtgärder mot olovlig underrättelseverksamhet skulle ske. Detta är emellertid ett påstående som saknar grund. Riksdagen fann tvärtom att det inte fanns skäl för något uttalande om ytterligare åtgärder för att försvåra underrättelseverksamheten mot vårt land. Jag kan rekommendera Gudrun Norberg eller Hadar Cars att läsa det betänkande försvarsutskottet avgav i anledning av bl.a. Gudrun Norbergs motion i ämnet.

Fru talman! Försvarsministern erbjuder sig att titta närmare på riksdagens uttalande. Jag tycker att det är förträffligt. Jag hoppas att han gör det ofta. Det är faktiskt riksdagens uttalanden, herr försvarsminister, som skall vara styrande för regeringens handlande, och inte tvärtom. Jag har riksdagens uttalande framför mig, och jag har självfallet läst det. I uttalandet står just de ord jag yttrade, att riksdagen ”förutsätter — — — sådan förändring av hittillsvarande tillämpning av gällande bestämmelser att t.ex. TIR-bilarna åläggs utnyttja viss angiven vägsträcka inom viss angiven tidsram”. Riksdagen har uttalat ett slags förtroende för att regeringen, med detta uttalande i botten, skall handla på ett visst sätt och skärpa bestämmelserna. Men försvarsministern finner det inte befogat med någon sådan åtgärd nu. Detta kan vi djupt beklaga. Det beklagas dock självfallet inte av dem som finner det angeläget att ha TIR-bilar uppställda där militära övningar äger rum.
Fru talman! I frågan står ”trots att riksdagen i december förra året till regeringen uttalade en skärpning vad gäller åtgärder mot olovlig underrättelseverksamhet”. Jag har gått igenom detta — jag är mycket noggrann med sådant, Hadar Cars — och funnit att påståendet om riksdagens uttalande icke är korrekt. Jag är mycket noga med vad riksdagen uttalar och ger till känna. Jag önskar att ledamöterna Cars och Norberg också kände samma respekt för vad riksdagen uttalar.
Fru talman! Herr försvarsministern läser uppenbarligen riksdagens uttalanden som fan läser bibeln.

Uppenbarligen är inte försvarsministern en sådan.

Fru talman! Birger Hagård har frågat mig om regeringen är beredd att vidta snabba åtgärder för att trygga tillgången på gymnasielektorer i framtiden. Jag delar Birger Hagårds uppfattning om lektorernas betydelse för kvaliteten i gymnasieutbildningen. Det är lektorerna som kan hålla utbildningen å jour med den vetenskapliga utvecklingen. Det är de som kan ge eleverna en uppfattning om vetenskapligt arbete och väcka deras intresse för fortsatta studier. Det finns all anledning att slå vakt om denna särskilda ämnesmässiga kompetens för gymnasieskolans del. Därför är jag i likhet med Birger Hagård bekymrad över att vakanserna på lektorstjänster ökat under senare år. Det är också därför som regeringen givit universitetsoch högskoleämbetet i uppdrag att föreslå en praktiskpedagogisk utbildning för bl.a. sådana som är ämnesteoretiskt behöriga till tjänst som lektor. En sådan åtgärd bör kunna få effekt redan på kort sikt. En annan åtgärd — också på kort sikt — är att förenkla det i dag utdragna tillsättningsförfarandet beträffande lektorstjänster. Lektoraten tillsätts i dag av länsskolnämnderna efter en rätt omfattande administrativ procedur, och en tjänst kan normalt inte tillträdas förrän cirka ett år efter det att vakansen uppkommit. Detta är förstås till klar nackdel för såväl rekryteringen som utbildningen. Jag har redan i tidigare sammanhang talat för en enklare procedur, där kommunerna själva tillsätter lektorer. En sådan princip har nu förordats också av den s.k. styrningsberedningen . Jag avser att återkomma med förslag om en sådan förenkling för att underlätta rekryteringen av lektorer. Jag har under hand fått veta att UHÄ i sin redovisning av det nämnda uppdraget om lektorsutbildning kommer att göra en allmän genomlysning av lektorsrekryteringen på såväl kort som längre sikt. Det är ett antal problem som kommer att bli aktuella och för vilka lösningar måste prövas i större sammanhang också utanför själva utbildningssystemet. Jag skall här bara nämna dels ekonomiska frågor som studiefinansiering och löneförhållanden, dels uppgiften att skapa ett arbetsinnehåll i tjänsterna som för individen är attraktivt i konkurrens med andra alternativ både inom och utanför skolan. Det gäller också att öka rekryteringsunderlaget för lektorstjänster. Här vill jag peka på två vägar. En är den jag redan nämnt — att söka föra in sådana som har disputerat på en lärarutbildning. UHÄ kommer här att undersöka intresset hos forskarstuderande för att skaffa sig en lärarutbildning som kan ge lektorstjänst. En andra väg till ökad lektorsrekrytering är att intressera studerande inom högskolan eller redan verksamma lärare för att genomgå forskarutbildning. Jag föreställer mig att den senare gruppen skulle kunna ha ett relativt stort intresse, om forskarutbildning bättre kunde samordnas med deltidstjänst som lärare. Jag avvaktar således nu närmast de förslag UHÄ skall komma med. Jag ser det som en prioriterad uppgift att snabbt pröva vad som kan göras för att förbättra kvaliteten i gymnasieskolan även på detta område.

Fru talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min interpellation. Det tycks vara hoppingivande, eftersom vi uppenbarligen har samma uppfattning om lektorernas betydelse för kvaliteten i gymnasieskolan. Uppenbarligen är också utbildningsministern, liksom jag, allvarligt oroad över den brist på lektorer som för närvarande kan konstateras. Frågan är naturligtvis varför ingenting har gjorts tidigare. Detta är självfallet en situation som inte har uppstått i år. Vi har successivt kunnat se hur tillgången på lektorer har blivit allt mindre. Det är bra att utbildningsministern har gett UHÄ i uppdrag att se över den praktisk-pedagogiska utbildningen. Det är också bra — vilket utbildningsministern inte nämnde, men vilket han är väl medveten om — att SÖ för närvarande har en undersökning på gång. Man väntar en slutrapport i november om hur situationen ser ut på lektorsområdet. Situationen är oroväckande — katastrofal skulle man faktiskt kunna säga utan att ta till överord. Det framgår inte minst av den omständigheten att läsåret 1986/87 drygt 45 90 av lektoraten var obesatta till följd av tjänstledigheter och vakanser. Tjänstledigheterna omfattade drygt 14 90. Nära hälften av lektoraten vid våra gymnasier stod således utan innehavare. Situationen har blivit allt besvärligare under de senare åren. Låt mig bara ta några exempel. År 1987 utlystes 445 lektorstjänster. Endast 131 tjänster tillsattes, dvs. 29 26. För innevarande år, 1988, har 630 tjänster utlysts. Man räknar med att bara 20 26 kommer att bli besatta. Situationen är värre i vissa ämnen. Det gäller dock kanske inte de ämnen som man i förstone skulle kunna tro. För t.ex. de tekniska ämnena är situationen bättre än för de allmänna ämnena. Det hänger sannolikt samman med, fru talman, att doktorsexamen inte krävs för behörighet till lektorat i tekniska och ekonomiska ämnen. Man kan naturligtvis också tänka sig att marknadslönetilläggen spelat en viss roll. Till detta kommer också att medelåldern hos våra lektorer i gymnasierna för närvarande ligger på 53—55 år. Vi kan således förutsätta att inom det närmaste decenniet två tredjedelar av dem som nu är verksamma som lektorer kommer att ha avgått ur tjänst. Hur skall vi kunna fylla dessa luckor? Varifrån skall vi få fram kandidater? Hur ser situationen ut bland dem som disputerar och hur många är de? Den situationen är ytterst besvärlig. För närvarande tar vi in ungefär 2 200 studerande i forskarutbildning varje år. Bara 900 avlägger emellertid examen, dvs. inte ens hälften. En undersökning som nyligen relaterats visar att situationen är i det närmaste katastrofal på den humanistiska och samhällsvetenskapliga sidan. Bara 15 96 av dem som 1972/73 påbörjade sin forskarutbildning på humanistisk fakultet hade avlagt examen tolv år senare. Siffran för den samhällsvetenskapliga sidan är 17 90. Varifrån skall vi fortsättningsvis kunna rekrytera lektorer? Det finns 630 lediga tjänster i år. Totalt kommer 900 att disputera i landet. I den siffran ingår emellertid alla medicinare, tekniker osv. Det finns då inte så förfärligt mycket att ta av. Det rör sig om så låga tal att rekryteringsunderlag saknas. Vi kan bara konstatera att forskarutbildningen icke är attraktiv i Sverige i dag. Jag har i andra sammanhang, och många med mig på den borgerliga sidan, efterlyst att man skall ställa upp krav på doktorsexamen för olika statliga befattningar, åtminstone på museer, vetenskapliga bibliotek osv. Socialdemokraterna har emellertid alltid avvisat detta förslag. Det är bra att utbildningsministern har gett UHÄ i uppdrag att föreslå lösningar när det gäller den praktisk-pedagogiska utbildningen. Jag tror att man helt enkelt får göra specialarrangemang. Man kanske t.ex. kan ordna det så att ett par månaders praktisk-pedagogisk utbildning får räcka. För den som har disputerat och kanske har satt av 5-10 år för sina doktorandstudier är det naturligtvis inte attraktivt att sätta av ytterligare ett år för pedagogiska studier som gör att man drar på sig ytterligare studieskulder. Jag är övertygad om att utbildningsministern i en sådan situation, liksom jag själv, inte ett ögonblick skulle tänka på att sätta av ytterligare ett år och betala för att få en praktisk-pedagogisk utbildning. En utväg kan vara att förenkla tillsättningsförfarandet. Jag tror dock inte att det är det mest centrala. Två andra utvägar har inte nämnts i detta sammanhang. Den första är att sänka de pedagogiska kraven, vilket jag var inne på. Den andra hänger samman med att vi paradoxalt nog för närvarande har 284 ämneslärare i teoretiska ämnen som går arbetslösa. Många av dem är resignerade och förbittrade. Skulle vi inte på något sätt kunna dra in dem och intressera dem så att de skulle kunna ägna sig åt forskarutbildning? Vi skulle då slå två flugor i en smäll. Många av lärarna skulle säkert vara både lämpade för och intresserade av att ägna sig åt denna form av utbildning. Jag är tacksam över att utbildningsministern vill prioritera denna fråga. Jag hoppas vi skall få goda lösningar — och det snabbt, för det brådskar.

Fru talman! Jag delar i mycket väsentliga avseenden de synpunkter som Birger Hagård här har fört fram. De åtgärder som Birger Hagård har nämnt tycker jag också kan ha sitt värde. Däremot ställer jag mig frågande till om ett införande av höjda kompetenskrav för tjänster på bibliotek och museer skulle vara befordrande för tillgången på lektorer. Jag inser också situationens allvar. Om vi inte får en förbättring till stånd inom loppet av några år, måste man ställa frågan om man inte på flera områden, också på de humanistiska fakulteterna, bör återinföra licentiatexamen, vilket är möjligt. Det har skett i ett par ämnen. På de tekniska fakulteterna och vid de tekniska högskolorna har man infört licentiatexamen. Av de 46 doktorer som promoverades i Göteborg i lördags hade nästan samtliga avlagt licentiatexamen. Jag har noterat att antalet tekniska licentiatexamina från 1982 86 stigit från 90 till 179, utan att skada antalet disputerade doktorer. Meningarna är dock delade i forskarsamhället.

Det här tål att noga studera. Det är nämligen alldeles klart att de som nu vikarierar på dessa många hundra vakanta lektorstjänster som Birger Hagård med rätta talar om har en betydligt lägre kompetens än de lektorer skulle ha som avlagt licentiatexamen. En betydande andel av dem som avlagt licentiatexamen kommer dessutom sannolikt att bestämma sig för att fortsätta med ett avhandlingsarbete för doktorsexamen. Denna fråga är mycket svår. Jag vill inte uttala någon bestämd mening i dag, men jag anser liksom Birger Hagård att det är angeläget att ta krafttag för att lösa frågan om tillgången på lektorer i gymnasiet.

Fru talman! När jag nämnde den betydelse som ett krav på doktorsexamen för olika statliga tjänster skulle kunna ha, så ifrågasätter utbildningsministern om det skulle ha någon effekt på lektorstillgången. Jag tror att det skulle vara till hjälp, därför att om man ställde upp sådana krav skulle det bli attraktivt att över huvud taget ägna sig åt forskarutbildning. Naturligtvis skulle då alternativa yrkesmöjligheter kunna finnas för i första hand humanister och samhällsvetare. Jag tror att det allmänt gäller att något öka låt oss säga statusen på forskarutbildningen. Det skall naturligtvis också sägas att ingalunda ens humanister lever av status, ibland det enda de i så fall har att leva på för övrigt. Vi har väl både utbildningsministern och jag tassat i filttofflor kring ett avgörande problem, nämligen lönesättningen. Det är uppenbart att det med den lönesättning som för närvarande råder för lektorer inte alls lönar sig att satsa på doktorsexamen. Man kommer att få verka under lång tid innan man kan uppnå en lönesättning som kompenserar den tid som man har lagt ut på doktorandstudier. Här måste alltså ske en ändring, men det är, får vi hoppas, någonting som arbetsmarknadens parter kan uppnå. Det är klart att det med regeringens liksom riksdagens tryck i ryggen naturligtvis kan hända saker. Sedan har också utbildningsministern talat om licentiatexamen. Ja, den gamla licentiatexamen var förvisso tillräcklig. Men jag ifrågasätter om den nya licentiatexamen, som förutsätter bara två års studier, är tillräcklig. Det är inte minst på avhandlingssidan som de stora bristerna nu ligger. Successivt har kvaliteten försämrats inom grundutbildningen. När det var aktuellt för utbildningsministern och mig, fick man först skriva en tvåbetygsuppsats, sedan en trebetygsuppsats och därpå avhandlingen. Nu hör det till sällsyntheterna att man skriver några tvåbetygsuppsatser, vilket alltså gör att trebetygsuppsatsen blir i motsvarande grad av lägre kvalitet. Jag är inte säker på att sänkta kompetenskrav i detta hänseende löser problemen. Jag vill säga som utbildningsministern att jag inte har någon absolut bestämd mening utan är övertygad om att det här behövs brandkårsutryckningar under den allra närmaste tiden. Jag tycker att varje förslag som kommer upp i detta sammanhang är väl värt att diskutera. Jag hoppas på en fortsatt dialog mellan alla goda krafter för att lösa detta problem, som ter sig så besvärande och blir än värre i framtiden.